Herr talman! Med anledning av reservation 1 i detta betänkande, AU7, vill jag säga att inriktningen av den statliga personalpolitiken måste mer än hittills skapa bättre grundförutsättningar för de anställda. Inte bara lönen har betydelse. Motivation, ansvar och befogenheter samt decentralisering av beslutsfattandet måste också till. Belöningssystem är här en möjlig väg att använda sig av i än högre grad än hittills. Anställda i statlig tjänst måste kunna känna att de utför viktiga insatser med eget ansvar. Arbetets kvalitet och viljan till service påverkas i hög grad just av förändringar i denna riktning. Reservation 7 gäller lagstiftning mot avtal som överkompenserar inkomstbortfall. Även med de nya riktlinjer som regeringen har lagt fast i sin skrivelse till riksdagen nyligen angående nya sjuklönevillkor kommer också i fortsättningen en överkompensation att föreligga. Det måste emellertid löna sig att ta ett arbete i jämförelse med en sjukskrivning. Får vi icke detta förhållande, kommer människor som vill utnyttja sjukförsäkringsreformen på ett inte alldeles ärligt sätt att fortsätta med detta. Kostnaderna för ett jobb i jämförelse med att gå sjukskriven kommer även i fortsättningen att vara långt högre, inte minst sedan vi fick de kraftigt stegrade bensinpriserna. Om en anställning kostar pengar kan man fråga sig: Vilket skäl finns det för att ta ett jobb så länge man kan gå sjukskriven? Reservation 9 handlar om nattraktamenten. Det är angeläget att komma ifrån de i dag många gånger orimliga övernattningskostnader som gäller. Ett hotellrum kan kosta mer än tusenlappen per person och natt. Så länge vi inte lägger på en stimulans i form av bl.a. högre nattraktamenten än hittills kommer situationen att kvarstå. Staten såsom arbetsgivare borde här gå före med det exemplet att ersättningen för en övernattning höjs, vilket skulle kunna stimulera de anställda att söka billigare lösningar. Sådana lösningar är klart nödvändiga att söka. Det kan ske avtalsvägen redan inför 1991 års förhandlingar. Beskattning av traktamenten kommer inte att lösa det problem som motionärerna har pekat på. Den sista reservation som jag vill något kommentera är reservation 3. Stat och kommun kan med stor tyngd och framgång motivera de anställda att starta egna företag, gärna i den bransch som de arbetar inom. Mycket vore vunnet om dessa nya företagare kunde erbjudas arbete hos just den offentliga arbetsgivare som de nyss har haft sin anställning hos. Entreprenadformen av verksamhet i stat och kommun är ytterst angelägen och nödvändig. Riksdagen bör därför, som reservation 3 anvisar, ge regeringen detta till känna. Jag ställer mig bakom samtliga moderata reservationer i detta betänkande men gör det utan något yrkande. Vi skall undvika ett överhäng inför nästa onsdag.

Herr talman! Några ord om den allmänna inriktningen av den statliga personalpolitiken. Denna rör ju i stor utsträckning den offentliga sektorn. Vi kan konstatera att den sektorn i dag är utsatt för en rätt urskillningslös kritik, som det finns anledning att värja sig för. Vi i centern vill gärna markera den inställningen. Många offentliga verksamheter är utomordentligt viktiga, inte minst ur den enskildes rättstrygghetssynpunkt. Det måste då via en effektiv personalpolitik finnas möjligheter att hålla en hög kvalitet på de tjänsterna. Det är ytterst de enskilda människorna som avgör kvaliteten. Personalpolitiken måste inriktas dels på att behålla personal, dels på att kunna nyrekrytera. Detta sker i dag i en utomordentlig hård konkurrens på den svenska arbetsmarknaden, med konkurrenter som i vissa avseenden har en fördel framför den offentliga sektorn. Det är mycket möjligt att den här negativa debatten har förstärkt det förhållandet. Problemen inom den offentliga sektorn är väl kända, förslagen till åtgärder likaså. Men egentligen är det väl det förhållandet att ett antal föreslagna åtgärder dröjer så länge som är problemet. Det som brukar föreslås -- och det vi föreslår -- är att man genomgående skall använda ett decentraliserat ansvar som metod. Jag tror att vi i framtiden i stor utsträckning får se politiker och anställda i stat, kommuner och landsting i andra roller och med andra vikter än i dag -- politikerna mera som beställare av tjänster och produkter. Men för att detta skall fungera på ett bättre sätt än i dag, krävs det en större frihet för de anställda, ett större ansvar och förmåga att fatta självständiga beslut. Jag tror också att det kräver mer av beslut om delegering jämfört med i dag. En naturlig följd blir då också en mer konsekvent inriktning på målstyrning och uppföljning. Vi kan konstatera att de statsanställdas löner har kommit att något släpa efter lönerna för jämförbara grupper på arbetsmarknaden. Dessa eftersläpningar har på mycket kort tid måst tas igen under de senaste åren. I dag ser vi konsekvenserna av detta, exempelvis inom skolväsendet -- det finns också andra exempel. Det blir någonting av en rekyl på kostnadssidan. Vi tror att fler verksamheter av tjänstekaraktär kan bedrivas i mindre enheter med eget resultatansvar. Vi tror att det i sin tur ger en möjlighet att i offentlig verksamhet skriva in det som brukar kallas osynliga kontrakt -- det speciella förhållande som gör att man känner litet extra för sin verksamhet, känner delaktighet och känner att man tar det här speciella ansvaret. Jag tror att det är speciellt viktigt att man lyckas i det debattklimat som vi nu har och som jag tidigare nämnde. Vi tror också att man mer systematiskt än hittills måste bygga in belöningsmekanismer av olika slag, både när man som individ gör ett arbete bra eller när man gör det som en del av ett team. Det skall löna sig att göra ett bra arbete. En viktig del av en bra personalpolitik är också en satsning på chefsutveckling. Som jag sade tidigare måste cheferna få en större frihet att kunna påverka t.ex. löneförhållandena för de anställda. Vi vet att det är speciellt viktigt när det gäller att kunna behålla och även nyrekrytera personal. Speciellt har detta under de senaste åren gällt rättsväsendet, juristerna, som har befunnit sig i en brydsam situation i det här avseendet, när man på den konkurrerande privata marknaden haft klart mycket bättre lönebetalningsförmåga och därmed kunnat rekrytera nya goda krafter. Detta för med sig att den offentliga sidan får ett kvalitetsproblem som är mycket uttalat. Det för också med sig kostnader för långvarig introduktion. Jag tror att det var riktigt att regeringen tillsatte den kompetensutvecklingsutredning, som nyligen har påbörjat sitt arbete. Utredningen skall uppmärksamma just det här problemet, nämligen hur man i verksamheten och hos sina anställda skall agera för att öka kunnande och kompetens. Detta är ett mycket brett problemområde, och jag tror inte att utredningen kommer att bli färdig med sitt arbete till nästa vår; den bör få ta den tid på sig som behövs. Det jag sade om rättsväsendet är ett exempel på statens kärnområden, där det är extra viktigt att den höga kompetensen finns. En kommentar till reservation nr 7, som följer upp en motion av Karin Israelsson. Hon vill ha en lagstiftning som förhindrar överkompensation vid inkomstbortfall. Yrkandena i motionen handlar om arbetsskadeförsäkringens integrering i sjukförsäkringen. Med full kompensation, dvs. 100 %, försvinner behovet av särskilda ersättningar från kompletterande försäkringar. Vi vet av ett antal rapporter att sådana försäkringar i flera fall leder till överkompensation för den enskilde. Dessa motionskrav har tidigare avslagits av riksdagsmajoriteten. Nu befinner sig socialdemokraterna i den delikata situationen att de i dag kommer att yrka avslag på det här förslaget, medan man om någon vecka kommer att yrka bifall till ungefär samma förslag. Skillnaden är bara den att då kommer förslaget från regeringen i skrivelsen om krisen i ekonomin. Nog är det med en viss förväntan som jag kommer att åhöra den socialdemokratiska representantens kommentar till innehållet i den här reservationen och se om det ändå inte ligger en kärna av sanning i vad jag här säger. Det har faktiskt varit en orimlig ordning som här tidigare har rått. Jag tror också att detta står i strid med den allmänna rättsuppfattningen. Den här proceduren att först avslå ett förslag och sedan biträda det när det kommer i form av ett krispaket är en ordning som blir allt vanligare i Sveriges riksdag. Hur som helst tycker jag inte att det inger den riktiga respekten för regeringsauktoriteten. Reservation nr 9 tar upp frågan om nattraktamentenas storlek. I reservationen upprepas ett gammalt och väl motiverat förslag om att se över nattraktamentena, så att dessa får en sådan nivå att de stimulerar till lägre logikostnader för de statligt anställda. Den nivå traktamentena har i dag, 55 kr., är så orealistisk och världsfrånvänd att den inte ger någon stimulans alls att ens söka ett billigare alternativ. Staten bör som arbetsgivare uppmärksamma den här situationen oavsett vad som skett med skattereformen sedan denna behandlades senast. Vi anser därför att regeringen bör få i uppdrag att höja nattraktamentena för resor i statlig tjänst. Herr talman! Jag står bakom alla centerreservationer som har fogats till detta betänkande, med särskild markering av reservationerna nr 7 och 9. Av kända skäl avstår jag från att framställa något yrkande.

Herr talman! Den statliga löne och personalpolitiken skapar nya stora klyftor. De traditionella lönesystemen som byggde på den solidariska lönepolitiken har numera övergivits till förmån för individuella lönesystem. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till denna utveckling. Mycket i den statliga lönepolitiken kan faktiskt härledas från Svenska arbetsgivareföreningens lönestrategier och organisationssystem. Det som händer inom den statliga sektorn är normgivande för kommun och landstingssektorn. Därmed anser vi att SAFs målsättningar och strategi har slagit igenom i hela samhället. Tyvärr understöds denna utveckling av regeringen, som har fallit undan för de nyliberala ideerna. Uppvärderingen av chefsrollen och den nya individuella lönesättningen har resulterat i jättelika löner för cheferna inom den statliga sektorn. Ett exempel på en sådan jättelik chefslön är att Stig Larsson när han tillträdde som generaldirektör för kr. Detta belopp har förmodligen stigit ytterligare. Löneklyftorna inom den statliga sektorn är i dag enorma. Regeringen accepterar och står bakom att chefslöner nästan kan höjas med månadsbelopp som överstiger en vanlig löntagares totala årslön. Den statliga lönepolitiken måste nu ändra inriktning och i stället utformas utifrån krav på jämlikhet och rättvisa. En annan fråga i den statliga personalpolitiken som är oerhörd viktig är vidareutbildningen och personalutbildningen över huvud taget för de statligt anställda. Utskottet skriver i betänkandet att de synpunkter som har kommit fram i motionerna från bl.a. vänsterpartiet om behovet av personalutbildning delas av utskottet. Det är positivt att vi har en samsyn när det gäller personalutbildning. Utskottet hänvisar till den statliga utredning som har tillsatts i vad det gäller personalutbildningens omfattning, inriktning och fördelning. Den skall även ge en helhetsbild av personalutbildningen, samhällets vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildningen. Vänsterpartiet anser att det är bra att en sådan statlig utredning har kommit till stånd. Herr talman! Jag skall kortfattat redogöra litet för hur vänsterpartiet ser på den statliga personalpolitiken och personalutbildningen. När det gäller den statliga personalpolitiken framstår två frågor som centrala. För det första att man skall lyfta den allmänna nivån på kunnandet och bl.a. minska det stora utbildningsklyftorna. För det andra skall man genomföra en arbetsorganisation som ger innehåll i arbetet, minskar utslagningen och ger en bra arbetsmiljö. En teknisk-humanistisk utbildning för dem som inte har gått mer än nio år i skola eller har lägre utbildning är nödvändig för att jämna ut utbildningsklyftorna och för att öka kunnandet inom hela den offentliga sektorn. Den kontinuerliga utbildningen måste tillfalla alla inom personalpolitikens ram, inte bara ett fåtal arbetsledare som myndigheten eller företaget satsar på. Kravet på innehåll och inflytande i arbetet, minskad utslagning och bra arbetsmiljö förutsätter att de fackliga organisationernas ställning stärks. Ett första krav är att nya arbetsorganisationsformer inte skall få genomföras utan fackets godkännande. En sådan utveckling tror vi skulle vara ett föredöme för hela arbetsmarknaden och påvisa hur parterna kan bli mer jämställda vid förhandlingar. Herr talman! Jag ställer mig bakom de reservationer som vänsterpartiet har skrivit under i det här betänkandet.

Herr talman! 15 motioner behandlas i betänkandet om personalpolitik. De flesta av motionerna har behandlats tidigare. Utskottet har avstyrkt bifall till samtliga motioner och reservationer. Några av de här motionerna behandlar den allmänna inriktningen av personalpolitiken. Här kan man se två skilda uppfattningar. Folkpartiet hävdar t.ex. att man skall ha ett mera flexibelt lönesystem och ett bättre ''belöningssystem''. Det skall löna sig med vidareutbildning. Vänsterpartiet har temat jämlikhet och rättvisa och är mot uppvärdering av chefsrollen. Det är de två ytterligheterna. Jag vill hävda att utskottet har tagit ställning mitt emellan dessa båda ståndpunkter. Båda delarna behövs. Arbetsmarknadsutskottet slår fast att de övergripande målen för den statliga personalpolitiken är dels en effektiv statsförvaltning, dels ett demokratiskt arbetsliv. Båda dessa delar skall vara ett föredöme, inte minst för den privata arbetsmarknaden. Det föreslås också en översyn när det gäller lagen om offentlig anställning. En översyn pågår redan. Den har vida direktiv. Man skall samråda med de fackliga organisationerna, arbetsdomstolen, statens arbetsgivarverk och statens ansvarsnämnd. I årets budgetproposition tas frågan om personalförsörjning, utbildning och personalutbildning på arbetsplatsen, framför allt för dem med kort skolgång, upp. Det finns även en utredning som skall utreda möjligheterna att stimulera kompetensutveckling i arbetslivet. Det gäller totalt sett för hela arbetslivet och därmed också för den offentliga sektorn. Syftet är att skapa ökad tillväxt och att motverka den internationella konkurrens som uppstår i och med Europamarknadens framväxt. Utslagning skall motverkas och människor skall få bättre arbetstillfredsställelse. Man skall kartlägga omfattningen, inriktningen och fördelningen, dvs. samtliga stora frågor när det gäller kompetensutveckling i arbetslivet. Den skall också kartlägga och analysera framtida behov och missgynnade gruppers ställning på arbetsmarknaden. Vidare görs det en översyn av vuxenutbildningen. Den utredningen skall lägga fram ett förslag redan i februari 1991 om vuxenutbildning på kort och lång sikt. Ytterligare en utredning skall behandla finansieringen av vuxenutbildningen. Det är en mycket stor fråga, eftersom det rör sig om så pass mycket människor. Vi har i detta sammanhang en särskild utredningsman. Konklusionen är att det pågår ett mycket brett upplagt utredningsarbete för att förbättra inte minst utbildning och kompetens. Och detta arbete skall ske under en mycket kort tid. Därför tycker jag att det är något underligt när Göran Engström säger att det i det här fallet rör sig om dröjsmål och långa tider. Jag tycker att det är under en mycket kort tid som vi tar fram så många förslag för att skapa bättre förhållanden på arbetsmarknaden. Även homosexuella sambors rätt att få tjänstegrupplivförsäkring tas upp. Utskottet gör samma ställningstagande i fråga om detta som förra året. Utskottet hänvisar också till vad socialförsäkringsutskottet har sagt, nämligen att det här i första hand är fråga om insatser för en samlevnad med familjefunktioner. Pensionärerna i arbetslivet tas upp i några motioner. I detta sammanhang föreslås också en rad åtgärder som redovisas i betänkandet. Först och främst skall förhandlingar tas upp i dessa frågor. Man anmodar AMS att ytterligare förstärka insatserna just för äldre i arbetslivet. LOA, lagen om offentlig anställning, skall också ta upp dessa pensionsavtal. Och ytterligare en utredning är aviserad när det gäller dessa frågor. Regeringen tillstyrker också att en organisationsförmedling för pensionärer får inrättas. Dessutom kan jag tillägga att dessa frågor tas upp i skattereformen just för att även de äldre pensionärerna skall stimuleras att arbeta. Kontantlönedelen inom staten ger ytterligare möjlighet för pensionärer att klara avdragsfrågan när det gäller att kombinera pension och lön. Det är alltså en rad stimulansåtgärder som vidtas. Men jag är fullt medveten om att den här frågan naturligtvis är avhängig av arbetsmarknadssituationen. Jag har varit med om detta sedan början av 60-talet. Varje gång som vi har en konjunkturuppgång är man mycket angelägen inom näringslivet om att pensionärerna skall komma ut i arbetslivet. Men varje gång det blir konjunktursvackor dör allt det här talet ut. Det är naturligtvis viktigt att vi politiker verkligen upprätthåller denna möjlighet för pensionärerna även i situationer när arbetsmarknaden inte är så att säga fullgod. Vidare tas frågan om sjukbidrag, förtidspension och ålderspension upp. I detta sammanhang hänvisar utskottet till rehabiliteringsberedningens förslag, som kommer att läggas fram i en proposition. Vidare kommer det att läggas fram en proposition om förnyelse i arbetslivet. Dessutom pågår utredningar i regeringskansliet just om dessa frågor. Vidare skall en översyn göras om arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen. Det skall alltså vidtas en rad åtgärder på det här området inom den närmaste tiden. När jag då hör Göran Engström säga att man i dag yrkar avslag när det gäller den här överkompensationen vill jag säga att förslaget ju innebär att ni vill lagstifta mot avtal. Det har socialdemokraterna alltid varit ytterst tveksamma till att göra. Arbetsmarknadens parter skall ha möjligheter till fria avtal. Vårt förslag som kommer att läggas fram senare kommer icke att innebära detta. Vi vill gå den andra vägen, nämligen att via sjukförsäkringen minska ersättningarna och hoppas att arbetsmarknadens parter av den anledningen också ändrar sina avtal. Det är en tradition på svensk arbetsmarknad som fortfarande upprätthålls av socialdemokratin. Ni vill alltså lagstifta mot avtal. Däri ligger skillnaden. Nattraktamentena är också en gammal fråga. På nytt menar vi att det i första hand är en förhandlingsfråga, och skall vara det i fortsättningen. Det är samma inställning som jag nyss redovisade när det gäller sjukersättningarna. Även frågan om prövningen av domares skiljande från tjänsten tas upp. Vi konstaterar att vi intar samma ståndpunkt som förra året och tidigare år. Men jag kan också tillägga att man i LOA utredningen har möjlighet att ta upp denna fråga, eftersom direktiven för den utredningen är mycket vida. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 7 om personalpolitik och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det är förvisso sant, Gustav Persson, att ovanligt många offentliga utredningar för närvarande är tillsatta och har besläktade uppdrag. Så kan det naturligtvis bli om behoven däms upp och blir så stora och måste få ett utflöde. Men jag konstaterade att det hittills var förvånansvärt få förslag som har kommit fram. Jag tror mig även veta att en hel del av dessa utredningar inte kommer fram så snabbt som Gustav Persson kanske förmodade med sina förslag. T.ex. kompetensutredningen vill ju få mer tid på sig för sin stora uppgift. Jag tror att det gäller fler utredningar. Kännetecknande är att det tydligen behövs en ekonomisk kris innan man kan bryta en del gamla mönster och gå ifrån förhållanden som oavsett om de tillkommit via avtal eller ej uppenbarligen har överlevt sig själva. Nattraktamentena på 55 kr. är väl det mest slående. Det kanske emellertid är en liten sak i det hela. Arbetsskadeförsäkringens kostnadsutveckling och övriga effekter som rimligen går på tvärs mot allmänhetens uppfattning om vad som är rätt och riktigt har ju varit kända sedan lång tid tillbaka. Det har skett en fem eller sexdubbling av kostnaderna bara under det senaste decenniet. Även i detta sammanhang behövs det alltså en ekonomisk kris för att socialdemokraterna skulle byta fot och för att inse problematiken och komma -- snart -- med ett mer detaljerat förslag, som naturligtvis via ny lagstiftning upphäver dagens förhållanden. Vi får naturligtvis möjlighet att återkomma till den debatten. Detta finns insprängt på en rad bland de övriga lagförslagen om försämringar i ett antal sjukförsäkringsförmåner, m.m. Jag tror ändå att det i grund och botten har funnits ideologiska hinder för socialdemokratin att reformera personalpolitiken i vid mening. Så många av förslagen till lösningar som förekommer ute i kommuner, landsting och inom staten har nämligen haft ''borgerliga'' förtecken -- decentralisering och delegering. Och jag tror att det ytterst är därför som det hittills har gått litet för långsamt.

Herr talman! Gustav Persson sade att vi tillhör ytterligheterna när det gäller den statliga personalpolitiken. Men vad jag redogjorde för var ju att det har skapats stora klyftor inom den offentliga sektorn mellan vanliga löntagare och chefer, både toppchefer och chefer i mellanskiktet. Det är möjligt att det är en ytterlighet nu i svensk politik att hävda begrepp som jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Då skäms inte jag alls för att säga att jag tillhör den ytterligheten som i dagens politiska samhälle vill hävda begreppen rättvisa, jämlikhet och solidaritet, inte bara inom den statliga personalpolitikens område utan på hela det politiska området. Jag vill inte upprepa vad jag sade i mitt inledningsanförande, men även Gustav Persson måste hålla med om att det är något snett, när chefer i höga befattningar har månadslöner som det är snudd på överstiger en vanlig löntagares årslön. Då tycker jag att vi från vänsterpartiet måste reagera, och det borde också Gustav Persson och socialdemokraterna.

Jag åker till min släkt och övernattar där och tycker mig kanske inte ha råd att spendera så mycket pengar mer än det som jag har rätt till, nämligen 75 kr. Det räcker inte till en bukett blommor. Det räcker inte till en chokladask en gång. Persson, kunna tjäna stora pengar på en sparlinje i det här sammanhanget, en linje som innebar att man höjde ersättningen, förslagsvis till 200 kr. Då räcker det till en liten ask choklad och en liten bukett blommor. Det tycker jag är en rimlig ersättning för att få övernatta hos släkten någon gång då och då. Det räcker ändå inte mer än till att klara städningen och tvätten och frukosten morgonen därpå. Eller hur, Gustav Persson? Varför säger socialdemokraterna nej? Ni hänvisar till utredningar och till att det kanske kommer. Men den här frågan har ju varit aktuell år efter år, och ni har inte velat vara med om en ändring. Vore det inte nu, Gustav Persson, på sin plats att verkligen ta tag i det här? Staten skulle kanske tjäna en miljard. Jag vet inte summan, men beräkningsmässigt rör det sig om miljardbelopp. Näringslivet skulle också kunna tjäna oerhört mycket pengar på det här sättet, och vi gjorde rätt för oss hos släkt och vänner och var inte längre några snyltare.
Herr talman! Jag skall börja med nattraktamentena. När det gäller sjukförsäkringen har Erik Holmkvist förslag om att man skall dra ner och hålla tillbaka för de svaga och gärna spara. Men när det gäller nattraktamenten, som ofta tillkommer de bättre ställda, är han väldigt angelägen om att man skall slå på. Men frågan om nattraktamenten är inte helt utan problem. Vi vet att många människor har övernattningslägenheter här i Stockholm som står tomma. De kommer naturligtvis att vilja ha bra traktamenten för att kunna bo där väldigt billigt och tjäna pengar på det sättet. Det finns också andra avigsidor, och det gör att det inte är så enkelt som Erik Holmkvist framställer det. Det är därför som det är så bra att detta är en förhandlingsfråga, att man kan ta det steg för steg, kanske också göra något olika på olika ställen, för att motverka de negativa faktorerna. Det här tänker inte Erik Holmkvist på alls, utan för honom är det bara fråga om att göra det bättre för dem som redan har det bra. Därför är det så angeläget med nattraktamenten. Jag tycker att det är viktigare med en rättvis behandling i fråga om sjukförsäkringen, så att de svaga människorna får det de bör ha. Vilka förslag har ni då när det gäller äldreomsorgen? Det är väl bara att privata intressen skall ta hand om verksamheten. Ni har inte lagt fram ett enda annat förslag. Vi har inte ett dugg emot att verksamhet bedrivs privat utan vinstsyfte. Vi kan också tänka oss kooperativa driftsformer, och jag tror att kooperationen kommer att starta en rad sådana insatser, HSB t.ex. Jag förmodar att Charlotte Branting känner till att de första som startade daghem här i landet var inte staten och inte kommuner eller landsting, utan det var HSB. Så det finns en tradition långt tillbaka i tiden. Men ni har som enda förslag att egna företagare skall ta över. Det kommer aldrig att lösa det stora äldreomsorgsproblemet. Det är av en sådan dimension att det kräver helt andra insatser om man skall lyckas. Det skulle bli katastrof, om vi trodde att lösningen var privat företagsamhet i det fallet. Göran Engström säger att det är få förslag som kommer fram. Ja, med den stora satsning som vi gör nu kan inte förslagen komma fram med en gång, utan de kommer steg för steg. Det är väldigt viktigt att de gör det. Jag tror att det kommer att visa sig, när vi ser det i backspegeln om några år, att det har varit värdefullt att vi startar så brett när det gäller kompetensutveckling och vuxenutbildning, inte minst för de svagaste grupperna. Går vi väldigt fort fram, kommer vi förmodligen inte att kunna lösa de svåraste problemen, dvs. för dem som har mycket kort utbildning och som har de största svårigheterna att få den önskvärda kompetensen. Det är därför viktigt ur fördelningspolitisk synpunkt att utredningarna är noggranna och genomtänkta, för utbildningen kommer att vara en av de stora frågorna. I det framtida samhället är det inte bara lönen utan också i hög grad utbildningen som kommer att skilja människor emellan.
Herr talman! Jag tror, Gustav Persson, att frågan om nattraktamentena inte har behandlats riktigt på rätt sätt. Att spara i sjukförsäkringen för att staten inte skall behöva ge ut mera pengar än nödvändigt ligger i linje med att man sparar hotellkostnader. Skillnaden är ju ingen. I det ena fallet sparar man pengar för staten och i det andra fallet sparar man också pengar för staten. Gustav Persson säger att det är de bättre ställda som drar nytta av detta. De som har sina övernattningslägenheter som står tomma i Stockholm. Jag tycker inte att Stockholmsfixeringen är nödvändig när det gäller det här problemet. Övernattningar sker ju på varje hotell i hela Sverige. Detta har inte med övernattningslägenheter i Stockholm att göra, Gustav Persson. Det är en viss skillnad mellan att fixera sig vid Stockholm och att ta hänsyn till att situationen är exakt densamma runt om i varje stad i vårt land. Staten sparar pengar och näringslivet skulle spara pengar. Vi skulle må väl av att ha litet pengar att köpa precis det jag säger, en bukett blommor och en ask choklad när vi åker och hälsar på och övernattar. Det gör vi kanske inte i dag eftersom vi egentligen inte får betalt för detta. Varför skall vi dra på oss kostnader privat när vi kan åka till Viking Hotel eller Sheraton Hotel och låta företaget eller staten betala 1 200 kr.? Frågeställningen är så enkel, Gustav Persson. Jag tycker att ni skall ta er en funderare till och sedan ställa er bakom ett förslag i den riktning som vi har föreslagit.

Herr talman! Egentligen vill jag dela upp min kritik i två delar, och jag tror att Gustav Persson möjligen har blandat samman det hela. Det ena gäller den långsiktiga kompetensuppbyggnaden i svenskt arbetsliv inkl. det ansvar som staten har. Där söker jag ingen polemik med Gustav Persson. Jag sade tvärtom att den utredning som är tillsatt är nödvändig och riktig. Jag tror att alla industriländer satsar mer eller mindre på just detta område. Man betonar arbetskraften totalt sett och dess kunnighet och kompetens som den kanske viktigaste produktionsfaktorn för en framgångsrik utveckling. Detta tror jag att vi kan vara överens om. Sedan kan man diskutera nyanserna mera och hur tidigt man skulle ha börjat med detta osv. Jag har, som Gustav Pesson säkert har lagt märke till, varit tämligen återhållsam i tidigare debatter när det gäller att formulera nya krav på offentliga utgifter. Men jag konstaterar ändå, och där måste kritiken och polemiken kvarstå, att det har funnits lätt iakttagbara systemfel i de offentliga regelverken. Det behövs uppenbarligen en ekonomisk kris för att regeringen skall inse att man måste genomföra förändringar. I den delen måste man vara utomordentligt tydlig när man framför kritik. Sedan förvånar det mig litet att socialdemokraterna och folkpartiet för en så pass livlig polemik om vad som bör vara de dominerande inslagen i äldreomsorgen just nu. Socialutskottet har ju faktiskt inställt sina båda sammanträden den här veckan. Där skulle vi ha behandlat just den här frågan. Jag kan bara gissa mig till orsaken. Gustav Persson skall kanske inte vara alltför säker på att avståndet till Charlotte Brantings parti är alltför stort i den frågan.
Herr talman! Det är bra, Charlotte Branting, att vi är överens om att det måste vara en stor offentlig sektor som är det tunga i den här frågan, vare sig det är kommun, landsting eller staten. Det är mycket bra. Vi kan inte lösa det på annat sätt. Sedan nämner Charlotte Branting en rad olika åtgärder som jag inte har något emot. Det finns faktiskt med i arbetsmarknadsutskottets utlåtande. Men att bara tala om att släppa loss personalen är till intet förpliktigande. Det är mer konkreta saker som behövs här. Har man regeringsansvaret måste man konkret göra detta. Det är klart att det är viktigt att man decentraliserar och ser över alla anställningsvillkor osv. Jag har erfarenhet av när ni har ansvaret i Uppsala läns landsting. All den kritik som här förs fram emot oss den kan också föras fram emot er när ni har ansvaret i Uppsala läns landsting. Det är inte problemfritt att vara arbetsgivare, och det bör kanske uppmärksammas. Det är bra, Göran Engström, att vi inte har polemik i de långsiktiga frågorna. Jag tror att det är nödvändigt att man är överens där. Det är stora satsningar som krävs där. När man talar om systemfel kan man dock ha väldigt olika uppfattning. Vi socialdemokrater är självfallet beredda att ompröva alla saker som inte är bra. När det gäller arbetsskadeförsäkringen är det inte så enkelt som man framställer det här. Kostnaderna för sjukdelen är 350 milj.kr., men totalt kostar arbetsskadeförsäkringen 9 miljarder, och det är livräntan som kommer till. Den kommer vi inte ifrån. Om ni vill avskaffa den så avskaffar ni den äldsta av alla socialförsäkringar. Därför skall man inte gå ut och säga att det bara är systemfel. Man kan kanske kritisera att våra ekonomer, som ofta bara kan den privata sektorn, aldrig har ägnat sig åt dessa frågor. Då får vi svårigheter sedan. Då är det ganska enkelt att komma och säga att det bara är systemfel. Det är klart att vi måste rätta till en del av dessa saker, och det är vi beredda att göra, men det är inte så lätt som det framställs här. Detta kommer att vara en av de stora prövningarna under 90-talet. Så allvarlig är den här frågan, herr talman.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till att de som beviljats asyl kan sändas tillbaka till sina hemländer om de agerat grovt kriminellt eller på annat sätt tydligt klargör att de inte är i behov av asyl. Sten Andersson har rubricerat sin interpellation med frågan: ''Evig asylrätt?'' utlänningslagen. Med asyl avses uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han är flykting eller krigsvägrare eller, utan att vara flykting, inte vill återvända till sitt hemland på grund av de politiska förhållandena där och kan åberopa tungt vägande omständigheter till stöd för detta. En flykting är en utlänning som befinner sig utanför det land som han är medborgare i, därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, och som inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Flykting är också den som är statslös och som av samma skäl befinner sig utanför det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort, och som inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, återvända dit. Som bekant beviljas sedan den 13 december 1989 asyl endast för flyktingar och för dem som har ett särskilt starkt skyddsbehov. En utlänning som bedöms vara flykting enligt utlänningslagen skall ges asyl om inte synnerliga skäl talar däremot. Till synnerliga skäl hör bl.a. kriminalitet och terrorism. Detta innebär att vi kan vägra asyl på grund av kriminalitet. Har man fått asyl och därmed beviljats uppehållstillstånd, väljer man sedan själv hur länge man vill stanna i Sverige. I utlänningslagen finns regler om när flyktingskap upphör. Så skall ske om flyktingen t.ex. av fri vilja återvänder till sitt hemland. Om en utlänning fått s.k. flyktingförklaring och det beslutet är felaktigt på grund av att han lämnat oriktiga uppgifter skall flyktingförklaringen återkallas. Även ett uppehållstillstånd kan återkallas (2 kap. Ett uppehållstillstånd skall återkallas om utlänningen har lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet. Återkallelse skall dock inte ske, om det kan antas att den oriktiga uppgiften inte har inverkat på tillståndsbeslutet eller om andra särskilda skäl talar emot det, t.ex. starka humanitära skäl. Återkallelse av uppehållstillstånd får ske om utlänningen medvetet har lämnat andra oriktiga uppgifter än om sin identitet eller medvetet har förtigit omständigheterna som varit av betydelse för att få tillståndet. Inom två år från bosättningen i Sverige får återkallelse också ske om utlänningen t.ex. inte försörjer sig på ett ärligt sätt eller bedriver verksamhet utan tillstånd eller om utlänningen kan antas komma att begå brott i Sverige eller i Norden. En utlänning med uppehållstillstånd i Sverige kan utvisas på grund av brott även om han varit bosatt i Sverige i två år, nämligen om han döms för ett brott som kan leda till fängelse i mer än ett år, eller om en domstol undanröjer en villkorlig dom eller skyddstillsyn som utlänningen har dömts till för ett sådant brott. Utvisning får också ske om utlänningen döms för ett brott som kan leda till fängelse enligt utlänningslagen, t.ex. Svaret på Sten Anderssons fråga är därför att en utlänning som här i landet gör sig skyldig till brott kan komma att utvisas och att ett uppehållstillstånd kan återkallas under vissa förutsättningar. Vi har alltså ingen evig asylrätt för dem som missbrukar den rätten. Jag delar Sten Anderssons uppfattning, att har man erhållit skydd och fristad i ett land får man acceptera de regler och normer som gäller för landet.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Låt mig börja med vad jag skrev i början på min interpellation: ''Det är ytterst viktigt att de som beviljats asyl i Sverige känner trygghet och slipper fysisk och psykisk ängslan. Om detta får det inte råda någon som helst tvekan. Lika viktigt är det, i avsikt att skapa förståelse bland medborgarna för flyktingpolitiken, att de som beviljats asyl under sin tillfälliga eller stadigvarande vistelse i Sverige uppträder på ett icke utmanande sätt. Har man erhållit skydd och fristad i ett land får man acceptera de regler och normer som gäller för landet.'' Jag är glad att vi är överens där, statsrådet. Att vi är det fick vi höra i det svar som statsrådet läste upp. Detta är vad som gäller i teorin, enligt min uppfattning. Men hur är det i praktiken? Vi har under åren sett hur man på olika sätt kan uppträda för att förhindra utvisning. Man skulle inte enligt svensk lagstiftning få lov att stanna, men man lyckas ändå att, med olika knep och konster, till slut få ett uppehållstillstånd. Man överklagar t.ex. i alla instanser, och sedan tar det så lång tid från den dagen då man sökte asyl i Sverige, att man får lov att stanna av s.k. humanitära skäl. Där har man god hjälp av advokater som tjänar mycket stora pengar på den här verksamheten. Allmänheten har också, fru talman, fått intrycket av att man genom demonstrationer, ibland t.o.m. hot om självmord, kan erhålla ett uppehållstillstånd i Sverige. Massmedia blåser ofta upp de här aktionerna, och då händer det att man vid, enligt mångas uppfattning, alltför många tillfällen erhåller uppehållstillstånd i Sverige. Detta hade man inte fått om man inte hade vidtagit de här aktionerna. Man försöker även agera på olika sätt och göra sig omöjlig i det land som man har lämnat. Man försöker uppträda i TV och tidningar och säga att man hatar regimen, och man kritiserar den våldsamt. Detta gör man för att svenska myndigheter skall få den uppfattningen att om personen i fråga skickas tillbaka, blir han fängslad eller får kanske lida ännu värre. Det har hänt att det har gett resultat. Nu vet jag, fru talman, att statsrådet inte kan kommentera enskilda händelser. Men jag skall ändå för riksdagens protokoll ta upp två exempel. År 1987 kom en familj till Malmö som fick asyl i Sverige därför att zigenare var förföljda i Tjeckoslovakien. Efter det att man fått asyl i Sverige åkte den här familjen på charterresor till Tjeckoslovakien. Detta hände även då man fortfarande hade en kommunistisk regim i Tjeckoslovakien. Man kom hit till Sverige med ett barn. I dag har man elva barn i Sverige. Dessa har man hämtat i Tjeckoslovakien vid olika tillfällen. Polisen tror inte att barnen är familjens. Men de kan inte bevisa motsatsen. Sedan har den här familjen bedrivit en omfattande brottslig verksamhet i Sverige. De har icke arbetat en dag, utan legat myndigheter och framför allt skattebetalare till last. De elva barnen har begått sammanlagt 194 bevisade brott. Jag tycker inte att det är fel att man i ett sådant ärende agerar något hårdare. Ett annat fall gällde ett antal libanesiska ungdomar i Malmö. De hade kommit till Sverige utan papper, utan biljetter, utan körkort, utan något som helst dokument som kunde bevisa vilka de var. De fick tillstånd att stanna i Sverige och fick politisk asyl. Sedan blev de invecklade i en brottslig verksamhet. Polisen gjorde husrannsakan och fann då deras pass. I passen fanns också stämplar som visade att libaneserna vid ett flertal tillfällen under asyltiden hade besökt Libanon. Fru talman! Jag tror inte att jag tar till överord om jag säger att det stöter en stor del av svenska folket att den här verksamheten tillåts fortsätta. Jag skulle till sist vilja ställa en fråga till statsrådet. Vi har nu hört statsrådet läsa upp vad som gäller i teorin. Men -- och detta är viktigt -- vid hur många tillfällen har den lagstiftning som ger möjlighet att visa ut människor som missköter sig och som har drivit med myndigheterna använts i praktiken?

Fru talman! Sten Andersson i Malmö börjar sitt anförande med en fråga som ligger litet vid sidan av det som interpellationen handlar om, men jag vill ändå kommentera den. Jag tycker att det är olyckligt att Sten Andersson säger att det ligger knep och konster bakom asylprövningsrätten och att han blåser under myten om att det är vanligt förekommande att man på olika sätt myglar sig till uppehållstillstånd eller asyl i det här landet. Det är faktiskt inget olagligt eller diskutabelt med att människor utnyttjar de möjligheter som vi, genom lagar stiftade av denna kammare -- för övrigt i mycket stor politisk enighet -- har givit människor för att de skall kunna få sin sak prövad på ett rättssäkert sätt. Det gäller möjligheten till juridiskt ombud och möjligheten att överklaga ett beslut. Detta kan i och för sig komma att leda till långa väntetider, och det har ibland också gjort det. Men Sten Andersson vet att vi arbetar mycket hårt med att försöka förkorta väntetiderna och att vi också börjar bli framgångsrika i det avseendet. På grund av de långa väntetiderna kan det ibland bli fråga om s.k. humanitära skäl, inte minst när det gäller barn som har varit inblandade i en asylprocess. Så till frågan som interpellationen gäller, nämligen vad som gäller i teorin och i praktiken. Vad vi kan besluta om i den här kammaren är självfallet de teoretiska förutsättningarna. Men det är de verkställande myndigheterna som måste ta den praktiska tillämpningen i beaktande. Detta gäller bl.a. de exempel som Sten Andersson har tagit upp. Jag kan som sagt inte ge mig in på dem, och jag känner heller inte till bakgrunden. Men det är polisen som måste ta initiativ till en återkallelse av uppehållstillståndet om en person inte försörjer sig på ett ärligt sätt eller om han bedriver verksamhet utan tillstånd. Det får sedan prövas av invandrarverket. Det kan finnas faktorer som gör att invandrarverket ändå inte väljer att avvisa en sådan person. Det kan t.ex. finnas andra anknytningar till Sverige som bedöms vara så starka att en återkallelse inte bör ske. Om det, som i det här fallet, ligger brott bakom ifrågasättandet av uppehållstillståndet, är det polisens sak att ta sådana initiativ. Jag är ledsen, men jag har inga siffror på hur ofta detta har skett. Det finns också andra faktorer som kan göra att människor utvisas på grund av brott. Om det t.ex. finns en dokumenterad brottslighet från en individs tid som asylsökande, har det vid asylprövningen en utomordentligt stark negativ inverkan på hans möjligheter att få asyl om han inte i övrigt har utomordentligt starka skäl. För det andra kan det, som jag påpekade när jag refererade till de lagregler som gäller, uppstå ett läge där domstolen dömer till utvisning.

Fru talman! Olyckligt, sade statsrådet om delar av mitt agerande. Okej, hon har rätt att tycka vad hon vill. Jag vill kort referera till en bandinspelning från ett nyhetsprogram i Danmarks TV 2 från den 6 april i år. I programmet deltog Jonas Widgren, som inte kan vara helt obekant för statsrådet, eftersom han -- i och för sig innan Maj-Lis Lööw var statsråd -- var statssekreterare på hennes departement. Det måste därför finnas viss anknytning. Jonas Widgren säger, på tal om knåp och knep för att få lov att stanna kvar i Sverige, att det är kun 5 % av dem som i dag söker sig till 95 % är ekonomiska flyktingar. Då förstår även jag att de måste använda litet knåp och knep för att få lov att stanna i de länder dit de önskar komma. Vi har under senare år kunnat se att en överväldigande majoritet av dem som kommit till Sverige strax före ankomsten har kastat bort pass, biljetter och ID-handlingar trots -- jag betonar det -- att man i de flesta fall måste ha visat upp dessa handlingar någon gång under resan hit. Jag vill påstå att svensk asylpolitik, i varje fall fram till december 1989, har inneburit att den som har varit ärlig och öppet har deklarerat sina åsikter har haft det svårare att få asyl än den som medvetet och kallt och beräknande har fört myndigheter och svenska skattebetalare bakom ljuset. Jag vill också, fru talman och fru statsråd, påpeka att det i asylpolitiken och flyktingpolitiken i Sverige förs två debatter: en debatt här i Sveriges riksdag och en debatt ute på stan. Till sist vill jag säga att det inte är polisen som beslutar om en människa skall utvisas. Även om polisen anser att en person borde utvisas, så är det fortfarande invandrarverkat som fattar beslutet. Eftersom den här debatten handlar om kritik mot asylrätten och statsrådet refererar till vad som gäller, hade det faktiskt varit både klädsamt och välgörande om statsrådet i någon form av siffror kunde vederlägga hur lagstiftningen fungerar i praktiken.
Fru talman! Jag tycker faktiskt att vi båda och alla i den här kammaren har ett ansvar att se till att ge en saklig grund för den debatt som också förs utanför det här huset. Vi har ansvar för att på saklig grund tillsammans redogöra för vad som gäller och inte gäller, och vi bör inte ''surfa'' på fördomar om hur det är. Nu ändrar Sten Andersson i Malmö sin argumentation till att börja tala om dokumentlöshet och hänvisa till ett uttalande av Jonas Widgren från UNHCRs kontor. Jag utgår för övrigt ifrån, att de 5 % som Jonas Widgren talade om var klara konventionsflyktingar. Men Sten Andersson vet mycket väl att vi varken nu eller tidigare ansett att endast detta är tillräckligt skäl för att i dag få asyl i Sverige. Sten Andersson vet också mycket väl att vi både i Sverige och internationellt arbetat mycket med att komma åt problemet med dokumentlösheten. Det är i dag klart uttalat att dokumentlösheten blir en ytterligare förstärkande faktor i de ärenden som prövas om man i övrigt har svaga skäl. Men det var inte detta som Sten Andersson tog upp i sitt första inlägg, utan det var möjligheten att överklaga och få hjälp av ett juridiskt ombud. Jag menar att det vore olyckligt om vi kallar detta för knep och konster och framställer det som ett fiffel -- även om det förlänger processen och även om det under resans gång kan komma att uppstå humanitära skäl. Det enda vi egentligen kan göra åt detta är att försöka få ner väntetiderna, och vi börjar nu lyckas med detta. Den nya lagstiftning som antogs i full enighet den 1 juli förra året syftade också till att effektivisera lagstiftningen i detta avseende så att ett ärende inte skulle kunna gå runt flera gånger i systemet. Jag har redogjort för de regler som gäller vid en eventuell omprövning av asylrätt eller flyktingstatus och de regler i lagstiftningen som vi kommit överens om i denna kammare.

Fru talman! Statsrådet står nästan här och skryter litet grand om att regeringen har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med den s.k. passlösheten. Det skulle även i detta fall vara intressant att få något besked om ett eventuellt konkret resultat. Att bara säga att man har försökt att komma till rätta med problemen och inte kunna vidimera med något positivt förstärker inte statsrådets argumentation. Sedan tillbaka till frågan om knåp och knep och advokater som tjänar stora pengar på att hjälpa utlänningar som vill söka asyl i Sverige. Nu vet jag att statsrådet inte kan uttala sig om enskilda fall och inte heller skall göra det, men vi har i media åtskilliga gånger sett hur man från den ena dagen till den andra ändrar sin uppgift. Den ena dagen kommer man ifrån Irak, en månad senare kommer man ifrån Syrien, och en månad därefter ifrån Egypten. När den första historien inte dög blir man tydligen ombedd att pröva en ny. Det är detta jag kallar för knåp och knep. Jag vet om, fru statsråd, att svenska folket vill hjälpa dem som verkligen behöver hjälp. Men att hjälpa de personer som medvetet, kallt och beräknande, för myndigheter och svenska folket bakom ljuset och kostar oss enormt stora pengar, mer pengar per invånare än i något annat land i världen, är något som jag tycker att vi borde visa en mindre begränsad form av flathet inför.

Fru talman! Maria Leissner har frågat mig om hur regeringen bedömer situationen i Rumänien med avseende på respekten för mänskliga rättigheter och om jag anser att det finns fog för uppfattningen att utvecklingen i Rumänien är på rätt väg. Maria Leissner har vidare frågat mig om jag anser att det i stort sett kan uteslutas att rumäner har fog att frukta förföljelse om de återvänder till Rumänien. Antalet asylsökande från Rumänien har ökat under det senaste året. Regeringen följer utvecklingen i Rumänien, liksom i andra länder, mycket noga. En delegation med representanter för invandrarverket och arbetsmarknadsdepartementet har besökt Rumänien befinner sig i inledningen av en utveckling mot demokrati. Denna utveckling har hittills varit fylld av inre politiska motsättningar. Trots svårigheterna har förhållandena i landet dock förändrats i grunden genom att rumäner numera beviljas pass och kan resa utomlands. Det är möjligt att ge uttryck för sina åsikter, att bilda och ansluta sig till politiska partier och fackföreningar och det finns inga inskränkningar i religionsfriheten. Allmänna val hölls den 20 maj i år. Rumäniens nya ledning, den nationella räddningsfronten, har upphävt en rad av de lagar som kännetecknade förtrycket av de mänskliga rättigheterna under Ceausescu. En amnesti omfattande bl.a. alla som dömts för politiska brott meddelades efter maktövertagandet. Övergrepp som tidigare förekom från myndigheternas sida förekommer inte längre. Däremot har det förekommit att myndigheterna inte kunnat ge skydd till enskilda då det uppblossat etniska motsättningar mellan olika grupper där enskilda lemlästats och dödats. Den svenska regeringen är väl medveten om detta. Många av de asylsökande från Rumänien hänvisar till förföljelse på grund av tillhörighet till den ungerska minoriteten eller någon annan minoritet i landet. Det finns utan tvivel djupgående etniska motsättningar i framför allt Transsylvanien. Den nya regeringen har angett som en klar viljeyttring att trygga de nationella minoriteternas rättigheter, men det är för tidigt att bedöma hur kraftfullt den kommer att gripa sig an minoritetsfrågorna. Det finns inget som tyder på att etniska ungrare eller andra minoriteter skulle utsättas för förföljelser från myndigheternas sida. Det bör också påpekas att det näst största partiet i parlamentet efter den nationella räddningsfronten, representerar den ungerska befolkningsgruppen. Förändringarna i Rumänien har inte nått lika långt som i andra delar av Östeuropa och förutsättningarna är förmodligen inte lika gynnsamma som på många andra håll i Östeuropa. Asyl kan inte beviljas en person enbart på den grunden att han eller hon är från Rumänien. Detta gäller oavsett etnisk tillhörighet. Det är dock nödvändigt att göra en noggrann individuell prövning av varje enskilt fall. Regeringen har med oro observerat att hot och våld förekommit mot enskilda och grupper, bl.a. mot politiska partier, vid olika tillfällen under året. Enligt mångas uppfattning har den rumänska ledningen inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot t.ex. f.d. medlemmar av säkerhetspolisen Securitate. Overifierbara rykten cirkulerar om att Securitatemedlemmar i hemlighet bildat grupper på landsbygden. Officiellt har över 80 000 rumäner lämnat landet sedan revolutionen i december 1989. Den verkliga siffran torde vara avsevärt högre. En stor andel är etniska tyskar, men också många andra söker sig ut. Det är inget problem för rumäner att i dag erhålla pass, vare sig som turister eller emigranter. Den snabba demokratiseringsutvecklingen i Östeuropa har lett till en relativt stor migration som också påverkar Sverige. Det råder stor fattigdom, inte minst i Rumänien, och det är förståeligt att uppehållstillstånd i stor utsträckning söks utan att grund för asyl föreligger. Det är nödvändigt att pröva varje asylansökan mycket noggrant för att bedöma vilka som är flyktingar eller eljest har ett starkt skyddsbehov.

Fru talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret på min interpellation. Jag framställde interpellationen för att få reda på hur arbetsmarknadsdepartementet och statsrådet ser på situationen för de mänskliga rättigheterna i Rumänien, eftersom det kommit en del oroväckande signaler om den attityd som regeringen har intagit gentemot asylsökande. Jag blev ganska besviken över svaret. Jag tycker att det är färgat av ambitionen att rättfärdiga avvisandet av rumänska asylsökande. Det gäller framför allt de formuleringar där invandrarministern säger att Rumänien befinner sig i inledningen av en utveckling mot demokrati. Vidare sägs att trots svårigheterna har förhållandena ändrats i grunden. Framför allt är det följande mening som jag är mycket bekymrad över: ''Övergrepp som tidigare förekom från myndigheternas sida förekommer inte längre.'' Detta är både okunnigt och aningslöst. Sveriges regering torde vara den enda i västvärlden som gör en sådan bedömning av det nuvarande läget för mänskliga rättigheter i Rumänien. Den bedömningen skiljer sig avsevärt från vad respekterade mänskliga rättighetsorganisationer som Amnesty och Helsingforskommittén har kommit fram till. Revolutionen i Rumänien i december var kanske inte så mycket en revolution som en palatsrevolution, där en grupp bytte plats med en annan. Större delen av förtryckarapparaten finns kvar och har inte monterats ned. Securitate bytte namn till Rumänska informationstjänsten, och det har nyligen aviserats att tusentals Securitatemän skulle återanställas. De har samma arbetsuppgifter som förut. Det förekommer en ungefär likadan övervakning av medborgare som tidigare med telefonavlyssning, öppning av brev m.m. I våras kunde alla se på TV hur de oppositionella partierna fick sina kontor förstörda och att bondeledaren blev misshandlad. De oppositionella studenterna och andra intellektuella som stod bakom massdemonstrationerna i februari, mars och juni har förutom vad jag skulle vilja kalla blodbadet i juni också lidit genom att de har blivit arresterade, förhörda, misshandlade och fängslade under lång tid. Dessa gripanden har skett helt utanför all rättssäkerhet. Det har inte varit ovanligt att man hållits avskild från kommunikation med omvärlden månadsvis. Lagstiftningen finns i stora delar kvar. Bl.a. har man flitigt använt förordning nr 153, där det stadgas att man kan gripa någon för att denne lever som en parasit på samhället utan att arbeta. Denna typ av lagstiftning finns alltså fortfarande kvar, och den är inte förändrad. Premiärminister Iliescu har kallat de intellektuella för provokatörer som motarbetar den nya demokratin. En hel del har tvingats fly, bl.a. till TV-n är helt styrd av regimen. Anställda som kritiserar den officiella inställningen skall enligt Det finns i och för sig fria tidningar, men de har problem därför att kontrollen av papper ligger i regimens händer. Även kontrollen över distributionen, framför allt på landsbygden, finns hos makthavarna. Detta betyder att utgivningen äventyras och blir rätt osäker. Detta fungerar som en slags censur av dessa tidningar. I Amnestyrapporten, som kom så sent som i oktober, säger man att man är bekymrad över brott mot mänskliga rättigheter i Rumänien. Man är bekymrad över den påstådda medverkan från myndighetspersoner i våldsamma attacker på civilbefolkningen. Man är också bekymrad över att tillfångatagna eller arresterade människor har behandlats illa och över bristen på rättssäkerhet i vissa rättegångar. Från annan källa har jag fått några exempel på hur det har gått till när människor har tillfångatagits. Låt mig återge en berättelse: Jag har blivit vilt, barbariskt slagen med nävar och fötter i huvudet, magen, över allt, tills jag föll ner. Sedan trampade de ner mig med fötterna och slog mig på nytt tills jag svimmade. De hällde vatten över mig, och allt upprepade sig flera dagar i rad. En annan säger: Jag visste inte ens vad jag var anklagad för. Jag har blivit brutalt slagen. Maten var som för grisar, när vi fick den. Vattnet var fullt av maskar -- vi fick vänta tills de sjönk till botten. Jag blev väldigt sjuk i maginfluensa, men jag fick ingen behandling. En av dem som har blivit arresterad och misshandlad är Georgescu Constantu, som arresterades den 19 februari på gatan och blev allvarligt misshandlad tillsammans med ett nittiotal andra människor. Han blev så småningom släppt efter att ha blivit hotad av polisen att man skulle sätta eld på hans hus, om han sade någonting. En annan är Tudor Dimitru, som arresterades i augusti, oskyldig. Han blev misshandlad. Inga misstankar om något brott. Han var arresterad i flera veckor. Doina Cercel arresterades den 30 juni. Hon är på Securitates svarta lista för att hon deltog i revolutionen och har deltagit i demonstrationer på Universitetsplatsen. Det finns många, inte minst minderåriga, som på detta vis har arresterats och misshandlats. Detta är utomordentliga bevis på att situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna är allvarlig. Jag tycker att det är mycket ledsamt att den officiella svenska bilden av Rumänien som en rättsstat, eller åtminstone ett land på väg att bli en demokratisk rättsstat, är så fullständigt skild från den verklighet som människor lever under i

Fru talman! Jag hade förmånen att få tjänstgöra som valövervakare den 20 maj, och jag var i samband med det i Rumänien en vecka och träffade olika grupper, representanter för partier och liknande.

På grundval av det måste jag säga att det här är en alltför ljus bild. Jag instämmer i mycket av det som Maria Leissner har påpekat, inte minst med tanke på vad man i Rumänien berättar om brotten mot mänskliga rättigheter. Det är rätt märkligt när man nu ändå rätt ambitiöst försöker att göra en beskrivning av situationen där nere, finns inte junikravallerna med. De är faktiskt något av det allra värsta som har inträffat sedan revolutionen före årsskiftet 1989-1990. I samband med de här händelserna kallade man tydligen från den rumänska ledningens sida på gruvarbetare från norra delen av landet för att återställa ordningen i den rumänska huvudstaden Bukarest. Jag fick höra från olika grupper, inte minst från studentgrupperna, att man hade för avsikt att förstöra det hus där Gruppen för social dialog har sina kontor. Detta kunde dock förhindras tack vare ett klokt ingripande från visst håll. Jag tycker att man skall ha i minnet när man bedömer detta att en vanlig löntagare har ca 2 000-- 3 000 lei eller 500--600 svenska kronor i månaden, medan gruvarbetarna har 15 000 lei i månaden. Det har de fått ganska nyligen plus vissa andra förmåner. Detta säger en del. Det pågår en mycket livlig diskussion just nu i Rumänien om huruvida det var Iliescu som kallade på gruvarbetarna eller inte. Det påstås alldeles bestämt -- och den debatten har också nått Jag saknar alltså den beskrivningen, även om det är möjligt att statsrådet menar att man kan läsa detta mellan raderna i svaret. Dessutom är jag litet förvånad över en uppgift i slutet av svaret: ''Officiellt har över 80 000 rumäner lämnat landet sedan revolutionen i december 1989. Den verkliga siffran torde vara avsevärt högre.'' Ja, enligt den siffra jag fick för ett par veckor sedan nere i Rumänien är det 800 000 som har lämnat Rumänien, och av dem skulle 200 000 finnas i Den siffran tyder på en verklig flykt från landet, och det är naturligtvis mycket tragiskt.
Fru talman! För att ta det sista först, så förstår jag inte varför Alf Wennerfors skulle vara förvånad över att jag säger att det förmodligen är en avsevärt högre siffra. Jag har redovisat den officiella siffran -- och att vi vet att det är en stor andel etniska tyskar som har gett sig av, men också andra grupper. Får jag också understryka att jag på flera ställen i interpellationssvaret har pekat på att regeringen med mycket stor oro har observerat inte minst det som har hänt på senare tid -- hot om våld mot enskilda, mot grupper och mot politiska partier. Det är mycket av detta som Maria Leissner mera utförligt har beskrivit. Jag tycker också att det av svaret mycket klart framgår att vi gör en helt annan -- och mycket noggrann -- bedömning av de asylsökande från Rumänien i dag i förhållande till asylsökande från många andra öststater. Det är ju självklart att om rumänska asylsökande anför förföljelse av den grad som Maria Leissner här har beskrivit, så hör de till dem som kommer att få asyl. Men som jag också påpekat i svaret är det väldigt många av de asylsökande i dag som anför just förföljelse på grund av att de tillhör en etnisk minoritet, t.ex. den ungerska. Jag försöker också påpeka i svaret att det ändå inte finns någonting som tyder på att det från myndigheternas sida skulle pågå en förföljelse som är riktad just mot de etniska minoriteterna. Men att det finns svåra etniska motsättningar som också har lett till att människor har skadats till liv och lem -- det vet vi ju, det finns väl dokumenterat. När det gäller asylansökningar från Rumänien i dag prövas varje enskilt ärende för sig utomordentligt noggrant. Vi kan inte säga att man inte får asyl när man kommer från Rumänien. Men vi kan heller inte generellt säga att asylansökningar från Sedan har jag pekat på att ett led när det gäller att bedöma den här utvecklingen är den delegation från invandrarverket och arbetsmarknadsdepartementet som just nu har varit i Rumänien. Bara det faktum att vi nu har skickat en delegation dit är ett uttryck för att vi vill göra ytterligare försök att skapa oss en bild av läget i Rumänien när det gäller de mänskliga rättigheterna. Får jag dessutom berätta att Sverige inom ramen för de s.k. konsultationerna, som pågår under UNHCRs paraply med 15 länder, har tagit ett särskilt initiativ.

En sådan studie pågår nu genom en delegation i Rumänien med UNHCR, Schweiz och Sverige representerade, som så småningom skall rapportera till de s.k. konsultationerna. Det är ytterligare ett uttryck för att vi tycker att det finns all anledning att ägna Rumänien stor uppmärksamhet från dessa utgångspunkter.
Fru talman! Det är bra, tycker jag, att det pågår en del undersökningar, och det kan hända att det hade varit bättre om en del av formuleringarna i interpellationssvaret hade blivit litet mer försiktiga än vad de faktiskt är. Några av dessa formuleringar är direkt upprörande, och framför allt den här formuleringen: ''Övergrepp som tidigare förekom från myndigheternas sida förekommer inte längre.'' Hur kan invandrarministern göra ett sådant uttalande, som har så stor betydelse för hur asylsökande behandlas när de kommer till Sverige? Det är framför allt två saker som jag är bekymrad över, medan invandrarministern kanske inte är lika bekymrad. Det gäller först den stora betydelse som junikravallerna har haft för åtminstone alla andra länders uppfattning om vad som sker i Rumänien. Det finns otaliga bevis för hur myndigheterna har varit inblandade i den direkta förföljelsen av de fredliga demonstranterna. Ett antal människor dog och hundratal arresterades. Demonstranterna blev attackerade av inte minst gruvarbetare, förmodligen under Securitatebefäl. Gruvarbetarna kom till huvudstaden med specialbeställda tåg som myndigheterna hade arrangerat. Sedan fick de tack av presidenten personligen. Senare har detta följts upp av presidenten genom att han har återkommit till anklagelser mot de oppositionella studenterna och akademikerna. Jag träffade i somras några av de studentledare som har flytt, och de berättade litet mera i detalj hur det hade gått till. Bl.a. hade militär och polis gått in på universitetsområdet för att leta efter studenter som hade krupit ner och gömt sig på olika ställen för att slippa bli misshandlade. Polisen letade med värmekamera för att kunna släpa fram folk, slå dem och sedan arrestera dem. Detta är inte en regim med ett demokratiskt sinnelag. Det är uppenbarligen en regim som inte förmår att skapa en positiv utveckling. Inte minst pekar återanställningen av Securitatemännen på detta. För övrigt kan vi notera att Securitate faktiskt aldrig upplöstes. De flesta av Securitates avdelningar har funnits hela tiden. Det var enbart några enstaka avdelningar som upplöstes, medan de andra, som bl.a. har hand om övervakning av medborgare och övervakning av utländska ambassader, fortfarande finns kvar. Hur kan Maj-Lis Lööw motivera meningen om att de övergrepp som tidigare skett inte längre sker -- framför allt med tanke på att utrikesdepartementet, utrikesministern och inte minst Jan Romare har uttryckt bekymmer över utvecklingen i Rumänien vid ESK-konferensen i Köpenhamn i helt andra ordalag än de som Maj-Lis Lööw har använt i dag?
Fru talman! Ett av de mest påtagliga övergreppen från regimens sida i Rumänien, som vi ju har sett konkreta exempel på, vilka många gånger har engagerat det svenska folket, har ju varit att man har vägrat människor att över huvud taget lämna landet. Man har haft ett så slutet system att människor inte ens har kunnat lämna landet. Detta är faktiskt ett exempel på sådant där nu lättnader har kommit. Människor har getts tillfälle att resa över gränserna; de får pass och utresetillstånd. Men självfallet kan det också i fortsättningen förekomma övergrepp, och även enskilda myndighetspersoner kan göra sig skyldiga till övergepp. I mitt svar pekade jag dessutom på att det mycket allvarligt att myndigheterna inte har klarat att ge skydd emot övergrepp som skett mellan olika grupper, t.ex. när etniska motsättningar har blossat upp.
Fru talman! Amnesty International skriver i sin rapport att man, på samma sätt som invandrarministern, är orolig över situationen för de etniska minoriteterna. Man uttrycker oro inför de anklagelser som har framkommit om att myndighetspersoner är inblandade och ansvariga för sådana här attacker och att säkerhetsstyrkor uppenbarligen skulle ha kunnat förhindra attackerna. Det allvarliga är medbrottsligheten från myndigheternas sida. Det handlar inte om enstaka isolerade övergrepp från enskilda myndighetspersoner, utan det handlar om ett förtryck av mer systematisk karaktär. Zigenarna har bl.a., även enligt Amnestyrapporten, blivit anklagade på ett sätt som andra grupper inte har blivit just när det gäller förordning nr 153 som jag talade om tidigare. Det är helt klart att zigenarna har blivit diskriminerade på grund av sitt ursprung. Denna diskriminering har skett från myndigheternas sida. Det är sant att det har skett förändringar i Rumänien. Det går numera att lämna landet. Det förekommer då och då demonstrationer på gatorna, även om de ibland förbjuds och människor arresteras, misshandlas och dödas. Det är sant att det finns dagstidningar, även om censuren fortfarande fungerar och myndigheterna har möjligheter att påverka och strypa tidningar efter behag. Detta förhindrar dock inte att övergreppen är utomordentligt allvarliga. Man kan inte säga att det har gått fantastiskt framåt sedan Ceausescus tid. Det är för det första inte sant, och för det andra är det en mycket dålig jämförelsegrund. Om man jämför Rumänien med vilket annat land som helst, klarar sig Rumänien nog relativt dåligt på den allmänna skalan över mänskliga rättigheter. Jag är övertygad om att Rumänien även i fortsättningen kommer att tas upp som ett bekymmersamt fall av Sverige när det gäller våra aktioner i mänskligarättighetskommissionen i FN och i andra fora. Detta är problematiskt. Invandrarministern talar med överslätande formuleringar. När UDs representanter uttalar sig låter det däremot helt annorlunda. Jan Romare sade i somras: Jag kan inte underlåta att framföra vår djupa oro över utvecklingen i Rumänien -- en utveckling som även lett till förluster i människoliv samt den bestående atmosfären av misstro och osäkerhet i landet. Den slutsats man kan dra är naturligtvis att Maj-Lis Lööw behöver litet argument för att kunna fortsätta att avvisa även de asylsökande som helt uppenbart är i behov av skydd.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta och vad som har gjorts med tanke på, som Sten Andersson formulerar det, en förväntad massflykt från Håkan Holmberg har i samma ämne frågat vilka åtgärder som regeringen avser vidta för att förebygga och hantera en eventuell massiv utvandring från Sovjetunionen. Jag besvarar båda interpellationerna i ett sammanhang. Centraleuropa är glädjande. Den har lett till att allt fler länder där respekterar rätten att fritt få lämna och sedan återvända till sitt land. Den politiska målsättningen är att genomföra demokrati, att tillförsäkra mänskliga rättigheter och att bygga upp en sund och fungerande ekonomi. Som framhålls i interpellationerna råder en svår ekonomisk situation i bl.a. Sovjetunionen. Det kommer att ta tid att få till stånd en ekonomisk utveckling som skapar möjligheter till ett bättre liv för hela befolkningen. Situationen i landet är svårbedömbar. På samma sätt som skett i flera länder i Öst och Centraleuropa liberaliseras i början av nästa år utresekontrollen i Sovjetunionen. Ny lagstiftning ger medborgarna rätt till ut och inresa. Detta är en mänsklig rättighet. Det är däremot inte någon given rättighet att få inresa, bosätta sig och arbeta i något annat land än hemlandet. I massmedia över hela Europa förekommer spekulationer om förestående massutvandring från Sovjetunionen. Det är inte uteslutet att åtskilliga Sovjetmedborgare kan vilja söka sin utkomst i något annat land. Men jag vill betona att det rör sig om spekulationer och att vi inte får förlora proportionerna. De krafter som verkar återhållande på benägenheten att utvandra -- bundenheten till hemlandet genom språk, kultur, familjeband etc. -- är starka. Det måste också ligga i allas intresse att den arbetskraft som behövs för återuppbyggnaden och omläggningen av ekonomin i de tidigare centralt styrda länderna i öst kan stanna kvar. Därför måste största vikt läggas vid insatser som kan förebygga en omfattande utvandring. Interpellationerna illustrerar vikten av att det internationella samfundet gemensamt angriper grundorsakerna till varför människor flyr/migrerar t.ex. genom utvecklingsinsatser i ursprungsländerna. Vår solidaritet med utsatta människor kräver att flykting och migrationsfrågorna placeras högt på dagordningen i alla de sammanhang där flykt eller migration blir en följd av passivitet inför grundorsakerna. Jag vill här erinra om den utredning om en sammanhållen flykting och immigrationspolitik som biståndsministern och jag tillsatt och som har väckt både uppmärksamhet och efterföljd internationellt. Vidare har en särskild arbetsgrupp bildats inom regeringskansliet med representanter för utrikesoch arbetsmarknadsdepartementen. Den har till uppgift att följa och bedöma utvecklingen i öst med avseende på invandring. Fru talman! Den ekonomiska krisen i Sovjetunionen har fördjupats. Unionens politiska framtid är osäker. Sovjetunionens utveckling är naturligtvis av stor betydelse för omvärlden. I många internationella fora diskuteras vad som kan göras. Sverige deltar givetvis i dessa diskussioner. Samtidigt stärker vi våra bilaterala kontakter med Sovjetunionen och med de baltiska republikerna. Näringslivet, folkrörelser och universitet har knutit mängder av kontakter. Regeringen har inlett ett samarbete som syftar till ökad kontakt och aktiv kunskapsöverföring på en lång rad områden. Ett praktikprogram för ungdomar från de baltiska republikerna har inrättats. Vi deltar från svensk sida alltså aktivt i det internationella samarbetet. Av särskild vikt är här den ministerkonferens om öst-väst-migration i Europarådets regi som, med Österrike som värd, skall hållas i Wien i början på nästa år. Frågan uppmärksammas även inom den europeiska säkerhetskonferensen . Det viktigaste är alltså att arbeta för en ordning som gör det möjligt för människorna i de länder vi här talar om att kunna stanna kvar. Ändå kommer människor från Sovjet och från Öst och Centraleurpa till väst för att söka arbete. De är hänvisade till att söka asyl, eftersom det i de flesta länder i Västeuropa -- liksom hos oss -- saknas möjligheter till arbetskraftsinvandring annat än i mycket begränsad omfattning. Sverige avser inte att göra avsteg från tillämpning av gällande utlänningslagstiftning som innebär att arbetstillstånd skall föreligga före inresan för dem som vill invandra. Genève-konventionen eller som i övrigt har starka skyddsbehov. En prövning av asylbehovet måste alltid göras individuellt. Mot bakgrund av den positiva utvecklingen mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Öst och Centraleuropa och i Sovjetunionen, bör man kunna anta att endast få sökande från dessa länder skulle ha tillräckliga skäl att få stanna i Sverige. De allra flesta sökande från dessa länder kommer, som jag bedömer det nu, efter en individuell prövning, att kunna sändas tillbaka till hemlandet. Jag vill försäkra Sten Andersson och Håkan Holmberg att regeringen med stor uppmärksamhet följer utvecklingen i Sovjetunionen och i Öst och Centraleuropa och att vi har en god beredskap. Statens invandrarverk har i fredstid huvudansvaret på den statliga sidan för att flyktingmottagandet fungerar. Detta gäller även i kris och i krig, även om man då kan behöva använda helt andra samverkansformer än normalt. Invandrarverket och polisen kan snabbt sätta in resurser där de bäst behövs för att klara av utredning och beslut i tillstånds och asylärenden liksom för att kunna utvisa dem som får nej. Det kommunala flyktingmottagandet har lett till att huvuddelen av Sveriges kommuner i dag har erfarenhet av att ta emot flyktingar, ett faktum som självfallet förstärker vår beredskap. I den kontinuerliga beredskapsplaneringen ingår självfallet även förberedelser för att möta en eventuell ökad invandring av det slag som interpellanterna tar upp. Allt detta innebär att Sverige har en betydande kapacitet och flexibitet för att möta förändringar i vår omvärld. Fru talman! Jag vill avslutningsvis återvända till vad jag började med: De bästa vi, tillsammans med andra länder, kan göra är att bidra till att påverka grundorsakerna och satsa på åtgärder som motverkar att människor tvingas lämna sina hemländer.

Fru talman! Jag vill börja med att hålla med statsrådet när hon säger att det är bäst för Sovjetunionen att folk stannar kvar där. Att i dag dränera Sovjetunionen på utbildat folk är det absolut sämsta man kan göra. Det är bättre att vi, efter vår förmåga, försöker se till att människorna där stannar kvar. Men i dag råder kaos i Sovjetunionen. Det utgår presidentdekret varje dag från Gorbatjov. Men enligt uppgifter struntar folk helt i det här. Lokala myndigheter och enskilda personer agerar helt och hållet på egen hand och efter vad de själva anser vara bäst. Låt mig också säga att vi naturligtvis skall ge visum till t.ex. sovjetmedborgare så att de kan åka hit och besöka Sverige som turister. Det är en princip som vi måste ha. Den måste vi ha ändå tills det visar sig att människor missbrukar detta i så måtto att de söker visum som turister och sedan kommer hit i stor omfattning och söker asyl för att få rätt att stanna i Sverige. Här har även vi både en praktisk och ekonomisk rätt. Statsrådet talar om spekulationer i massmedia. Det som är rätt i det fallet är att det har stått i massmedia och att vi har sett det i massmedia. Men bakgrunden är uppfattningar från experter, från politiker och från forskare som kan det här området. Och de fruktar i dag en massflykt från Sovjetunionen på grund av den situation som råder där i dag. Nu säger statsrådet att människor har en viss bundenhet till sitt hemland, språket, kulturen och familjebanden. Okej, det kan man i vissa lägen köpa. Men jag tror att andra fakta i dag väger tyngre för människorna i Sovjetunionen för att lämna landet, massarbetslöshet, fattigdom och t.o.m. svält. Det är i det här fallet starkare skäl för att fly än det som statsrådet har beskrivit. Jag tycker också att man får uppfattningen att både statsrådet och hennes närmaste medarbetare tar litet för lätt på dessa problem. Häromkvällen kunde vi i TV höra hur statsrådet apropå folkvandringar sade att vi har klarat sådant förut. Då skulle jag vilja fråga: När gjorde vi det senast? En informationssekreterare har i en lokal tidning i Skåne sagt att man inte ser något i statistiken som visar att vi skulle få en ökad invandring från Sovjetunionen. Låt mig då, fru talman, få tala om att det inte är förrän nästa år som människor fritt får lämna Sovjetunionen. Därför är det inte så konstigt om detta ännu inte har satt några spår i statistiken. Fru Rogestam som är chef på invandrarverket tror inte heller på någon massflykt, därför att, som hon säger, dessa människor inte har tillräcklig transportkapacitet. Men människor som är desperata och som lever under svåra umbäranden kan alltid ta sig fram även om bilen, bussen eller tåget inte står till förfogande. Jag tror att vi i Sverige i dag resonerar litet grand som att det vi inte vill skall hända får vi hoppas att det inte händer. Men om det händer, är beredskapen då verkligen god, som statsrådet i dag har sagt? Vi har under de senaste åren sett hur 25 000--30 000 asylsökande har skapat en formlig panik i Sverige -- tältförläggningar och båtar i hamnar. Det har vi inte klarat. Statsrådet säger att invandrarverket och polisen kan sätta in större resurser. Varför gjorde de inte det under sommaren och hösten 1989, när det var kaos runt om i Sverige på alla flyktingförläggningar. Det fanns inte tillräckligt med flyktingförläggningar. Varför satte man inte in dessa resurser den gången när det verkligen behövdes? Statsrådet säger att Sverige har en betydande kapacitet och flexibilitet att möta sådana här förändringar. Det har man i alla fall omsorgsfullt lyckats dölja tidigare. Jag skall nämna ett exempel. Många forskare befarar i dag att många av dem som vill och kanske kommer att söka sig till Sverige från Sovjetunionen lider av sjukdomar som vi i dag har svårt att hantera i Sverige, t.ex. tyfus, gulsot och kolera. Dessa sjukdomar är vardagsmat i Sovjetunionen i dag. Det förekommer t.o.m. böldpest. Hur skall vi klara detta? Är det med vår kapacitet och vår flexibilitet? Fru talman! Med tanke på vad som har hänt tidigare när det gäller Sveriges förmåga att hantera asylmottagningar är det ytterst osäkert. Frågan är om inte det uttryck som för flera år sedan lanserades i massmedia av en politiker -- detta hade jag ingen aning om -- återigen kommer att aktualiseras.

Fru talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret på min interpellation som delvis har samma bakgrund som Sten Anderssons i Malmö. Jag kan dock inte säga att jag är särskilt nöjd med svaret. Det är en ganska märklig situation vi har här. I tisdags uppträdde biståndsminister Lena Hjelm Wallén i frågedebatten. Då hade min kollega, Ingrid Hasselström Nyvall, ställt en fråga i nära nog samma ämne och efterlyst besked om planerade svenska nödhjälpsinsatser till Sovjetunionen. Svaret var att det inte planerades någonting av detta slag. Någon timme senare uppträdde statsminister Ingvar Carlsson vid ESK-mötet i Paris. Då talade statsministern plötsligt om att det skulle utgå stöd på något sätt. I dag uppträder Maj Lis Lööw här och svarar än en gång på en interpellation i samma ämne och talar om något helt annat än det som jag och Sten Andersson har frågat om. Här talar invandrarministern om arbetskraftsinvandring, som om det vi eventuellt kan stå inför vore den typ av inflyttning av arbetskraft som vi hade till Sverige på 50 och 60 talen från länder som Italien, Jugoslavien, m.fl. Sedan hänvisar hon till ''östmiljarden'' och svenska insatser för baltiska ungdomar, och allt möjligt. Men detta har ju ingenting med det här ämnet att göra. Man kan göra många reflexioner med anledning av den här situationen. Exakt vad som är regeringens linje är svårt att avgöra. Jag gissar att det är den som Ingvar Carlsson uttryckte. Då inställer sig frågan om Lena Hjelm-Wallén inte var betrodd att framföra den, eller om Ingvar Carlsson vill monopolisera svar på viktiga frågor för sig själv, eller vad det kan vara. Hur som helst tycker jag att min kollega, Ingrid Hasselström Nyvall, i tisdags hade rätt att få ett seriöst svar och att biståndsministern borde ha väntat med sitt svar tills Ingvar Carlsson hade gett klartecken för ett något utförligare svar. Det som invandrarministern säger nu är vid sidan av ämnet. Det här är ganska bekymmersamt. Precis som i den förra debatten ser vi tecken på helt olika uppfattningar från olika statsråd. Jag vill kommentera sakläget något. Det handlar här inte om utvecklingsproblem i största allmänhet, svårigheter vid övergången från planekonomi till marknadsekonomi. Det handlar om oerhört stora inbyggda problem som den sovjetiska ekonomin har dragits med i decennier. Situationen i dag är, säger en del, trots allt bättre därför att man har haft stora skördar. Men även detta är helt ointressant. Det intressanta är att dessa skördar i många fall inte tas från marken. De ligger och ruttnar, och i den mån de tas omhand kan de inte transporteras till dem som behöver mat därför att transportsystemet är utslitet och oerhört föråldrat. Detsamma gäller lagerkapaciteten. Det finns alltså redan i det omedelbara perspektivet ett klart hot om hungersnöd i delar av Sovjetunionen, inte överallt och inte någon total massvält men i isolerade fickor i landet som kan vara så stora som städer som Novgorod och Pskov, som ligger ganska nära vårt område. Där finns mycket oroande rapporter om situationen. Jag tror inte heller att vi står inför en omedelbar mycket stor flyktingvåg, varken inom Sovjetunionen eller från Sovjetunionen och västerut. Flyktingarna skulle i så fall troligen komma till andra länder än Sverige -- Polen, Tjeckoslovakien osv. Vad vi står inför är ett växande tryck gradvis under 90-talet i takt med att situationen fortsätter att råda. Det är ingenting som kan lösas i en handvänding, genom att Gorbatjov proklamerar det ena eller det andra eller att man får litet hjälp västerifrån med att omorganisera utbildning, rättssystem eller vad det nu kan vara. Det här är problem som kommer att vara med oss under en mycket lång tid. Sverige ensamt kan inte klara av att ge bistånd till de människor som kan drabbas av en eventuell kollaps av det sovjetiska samhällssystemet. Detta är helt uppenbart. Det är orimligt att vårt land eller något land skulle kunna ta emot hela flyktingbördan, som skulle kunna bli resultatet. Det behövs internationell arbetsfördelning. Det jag efterlyste i min interpellation var besked om det finns en svensk beredskap för att i den situation som nu praktiskt taget alla experter på det här området har konstaterat finns -- bistå människor där de befinner sig, och i ett ganska kort perspektiv. Redan i februari mars kan det behövas på vissa ställen i Sovjet sådant som mat, medicin, barnkläder, baracker för inre flyktingar från Centralasien och transportkapacitet. Det sista är ett nyckelområde, därför att riskerna annars är mycket stora att det som skickas till Sovjetunionen försvinner på vägen eller fastnar någonstans eller beslagstas av maffian. För att avrunda det hela: Jag tror också att det är nödvändigt att den svenska flyktingpolitiken återställs till den mera generösa som rådde före Luciadagen 1989, så att vi under 90-talet, om vi får en mycket olycksbådande situation, åtminstone kan bereda fristad åt vissa grupper som inte faller inom de gängse flyktingkriterierna. Det kan vara judar på flykt undan antisemitiska upplopp. Det kan vara krigsflyktingar och svårt sjuka. Jag tror att det är nödvändigt att se över flyktinglagen och asyllagen så att vi återställer den möjlighet som vi hade för att göra det som jag tror varje humanitärt sinnad människa kommer att tycka att vi skall göra ifall en sådan situation infinner sig.

Fru talman! Statsrådet Maj-Lis Lööw har i sitt interpellationssvar lagt huvudvikten vid att man måste satsa på åtgärder som motverkar att människor tvingas lämna sina hemländer. Jag instämmer till 100 %. Jag vill tillägga att den typiske sovjetmedborgaren helt säkert vill stanna i det land där hon eller han har sina rötter, sina vänner, sin kultur och sitt språk. Det är självfallet endast i nödfall som de knackar på vår port. Med tanke på de enorma miljökatastrofer som har inträffat i Sovjetunionen räcker det dock inte med det argumentet. Många människor måste faktiskt flytta från Sovjet om de alls skall överleva. Vi måste definitivt räkna med en ökad flyktingström. Liksom interpellanterna vill jag berätta hur det skall mötas. I Österrike har man redan använt beväpnad gränsvakt. I Finland diskuteras detta. Jag hoppas att Sverige kan visa en planerad frikostighet, att regeringen redan nu planerar för sådant inom ramen för den utredning och den arbetsgrupp som statsrådet Lööw talade om. När kan riksdagen få information om dessa arbeten? Den är viktigt att vi får veta om ni i regeringen verkligen är beredda och på vilket sätt.

Fru talman! Liksom Gösta Lyngå vill jag, alldeles oberoende av att vi är partikamrater, se dessa problem positivare än tidigare talare gjorde -- jag syftar på Sten Andersson i Malmö, statsrådet Maj Lis Lööw och Håkan Holmberg. Jag tycker att de rids av en rädsla som härrör sig från den stora oro som finns över huvud taget för flyktingar och folkvandringar, något som jag tror att vi kommer att se som ett stabilt inslag i det Europa som nu växer fram. Kanske är denna rädsla även kopplad till någon gammal historisk rysskräck, vad vet jag. Sverige har absolut ''ett ryskt underskott''. Det beror framför allt på den järnridå som har funnits så länge, 40--50 år. Nu ändras det. Man kan göra jämförelser med andra folkslag där vi har stora invandrargrupper i Sverige. Från Polen, som har en befolkning på 35 miljoner, hade vi i mitten av 80 45 miljoner invånare hade vi 13 000 invandrare i mitten av 80-talet. Från Finland hade vi som mest under den tid då finländare sökte sig hit ungefär Finland. Hur ser det ut då det gäller Ryssland? Jag talar nu om den ryska rådsrepubliken. Den ryska rådsrepubliken har 130 miljoner invånare. Enligt tillgängliga uppgifter är det något under 1 000 ryssar i Sverige. Jämför dessa siffror, och låt oss förstå att vi absolut har ett ryskt underskott. Man skall även se till närheten. Vi hade ett seminarium här i riksdagen i går med Sällskapet Näringsliv och politik. Från näringslivet tyckte man att vi absolut skall satsa på våra närområden. Man talade om de baltiska republikerna och Polen. Vi kan konstatera att avståndet från Stockholm till Luleå är ungefär detsamma som från Stockholm till Leningrad. Avståndet Malmö--Luleå är betydligt större än avståndet Malmö--Moskva -- detta för att förstå den nya europeiska geografin. Vi vet att Leningrad, som inte ligger längre bort härifrån än Luleå, har mycket stora problem av alla de sorter. Får jag göra en ny djupdykning i mina knappa historiska hågkomster, har jag för mig att Ryssland, Rusland, har samma ordstam som Roslagen. Det var ruser som grundade de första statsbildningarna på den ryska sidan i Nygård, Novgorod. Till Ukrainas Kiev huvudstad kom svenskarna, varjagerna, eller rusarna, med administration och grekerna med kyrka. Vi har alltså klara historiska band med detta närområde och det ryska folket. På den språkliga sidan kan vi konstatera att ryskan är ett av de större språken i världen. Egentligen är ryskan geografiskt sett ett närmare språk än franskan. Ryska talas av ungefär 260 miljoner människor, vilket är den totala befolkningen i Sovjet, kan man säga. Sverige måste se positivt på den förändring som har skett. Järnridån har försvunnit. Vi behöver hjälpa till med utbildning, ge katastrofhjälp och bygga en kulturell brygga mellan dessa gamla kanske trätande folk svenskar och ryssar. Jag menar att vi behöver planera för en ordnad invandring av ryssar till Sverige i storleksordningen 10 000 personer. Det kan också vara fråga om flera tiotusental. Men samtidigt måste man, självfallet, diskutera svårigheterna med att ta emot en enorm mängd människor. Så en kommentar till statsrådet Lööws svar till interpellanterna, för det tycker jag är viktigt. Sovjetunionen är inte ett land utan en union med 15 republiker och en mängd delområden inom Ryska rådsrepubliken. Vi skall alltså inte tala om Sovjetunionen längre som ett land. Östkännaren Stefan Hedlund har både på seminariet i går här i riksdagen och i många TV diskussioner sagt att vi måste förbereda oss på nödhjälp, långsiktig hjälp och bilaterala åtgärder som en mycket billig försäkring för en utveckling med överraskande otrevliga händelser. Jag har samma uppfattning som Gösta Lyngå, nämligen att vi behöver planera för en frikostighet här. Kanske måste vi alltså planera för en ordnad invandring avseende arbete, studier och kulturutbyte. Det kan, som sagt, vara fråga om en invandring i storleksordningen flera tiotusental ryssar.